Herr talman! När det gäller skjutfälten var vi alldeles överens, så där behöver vi inte diskutera, men här är vi inte riktigt överens. Medvetande, förslag och åtgärder om samhällets kriser samt hur man förebygger, hanterar och återställer efter en kris blir alltmer utvecklat. Propositionen Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle som nu lämnats till riksdagen är ett utmärkt exempel på detta. Den motion som vi har lämnat, Plan för omhändertagande av funktionshindrade vid katastrofer , som utskottet har behandlat, ska ses i ljuset av den allt större medvetenheten. Biståndsorganisationer och FN-organ saknar en strategi för hur de ska kunna bistå personer med funktionshinder vid katastrofer internationellt. Manualer saknas, och det är brist på utbildning på området. Av den här anledningen tog Räddningsverket ett initiativ och genomförde en tredagarsutbildning i höstas i samarbete med bland annat Handikappförbundet. Det här tyckte vi var ett alldeles utmärkt initiativ. Vi tänkte vidare och ansåg att den här frågan måste lyftas upp även när det gäller den svenska verkligheten. I regeringens skrivelse Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken skriver regeringen under rubriken Tillämpning av regler för den bebyggda miljön: "I och med att tillgängligheten ökar har också 'frångängligheten' dvs. utrymning i nödsituationer kommit alltmer i fokus men är ej reglerad i nuvarande lagstiftning." I vår motion föreslår vi att Räddningsverket skulle få ett uppdrag att utforma en nationell plan för omhändertagande av funktionshindrade i samband med katastrofsituationer. Vi anser att det finns samma behov av översyn, utbildning och insatser när det gäller funktionshindrade här hemma som när det handlar om information, transporter och uppsamlingsplatser. Tyvärr tillstyrkte inte utskottet detta förslag, vilket är mycket beklagligt. Man hänvisar till att det är kommunerna som har ansvar enligt socialtjänstlagen och att varje kommun ska planera för att kunna hantera räddningsinsatser som kan förväntas uppstå i kommunen. Utskottet skriver att det ska framgå i kommunens handlingsprogram för räddningsinsatser vilken beredskap man ska ha och hur man ska hantera olika typer av situationer som kräver särskilda typer av insatser och resurser. Kommunerna har olika förutsättningar och riskbilder, skriver man, vilket gör att utskottet anser att planeringen bör ske lokalt. Självklart - allt arbete sker lokalt. En kris som fordrar olika åtgärder sker alltid lokalt. Men det är inte detta vi sätter fokus på i motionen. En nationell handlingsplan skulle ge kommunerna råd och stöd och vara en hjälp för det arbete som måste ske lokalt. När nu kommunerna genom lagstöd ska få än större ansvar för att ta fram risk och sårbarhetsanalyser skulle det vara bra med en nationell handlingsplan till stöd för arbetet när det gäller funktionshindrade. Jag är övertygad om att detta behov kommer att uppenbaras lite längre fram. Det är synd att inte riksdagen kunde ligga i framkanten i den här frågan. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation.

Fru talman! Jag inleder med att yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen. Nu är vi inte så väldigt oense i det här. Det är en väldigt viktig fråga som Berit Jóhannesson tar upp. Men som Berit själv säger: Det är ju kommunerna som ska göra en handlingsplan för hur de ska handha och ha beredskap för vissa kriser. Det är inte så väldigt många år sedan vi införde detta, och det har fungerat väldigt bra. Jag försökte häromdagen ta reda på hur många kommuner som hade denna handlingsplan. Jag fick inte fram någon exakt summa, så någon sådan vågar jag inte nämna. Jag kan dock säga att det var över 90 %, och det är ju väldigt bra. Det är heller inte så att räddningstjänstpersonalen är outbildad när det gäller att ta hand om handikappade. Här sker en utbildning kontinuerligt. Hur hanterar man rullstolar? Hur hanterar man bårar och sängar? Vad händer om det inträffar en katastrof, en brand eller någonting annat, i exempelvis ett särskilt boende? Det där kan man faktiskt och lyckas väldigt bra med. De flesta kommuner har dessutom någonting som kallas Posomgrupper - det känner säkert Berit till - där socialtjänst, räddningstjänst, polis, länsstyrelse och präster ingår. De tränar regelbundet vad som händer vid en katastrof. Det är deras uppgift att ta hand om var uppsamlingsplatser finns, hur informationen till de drabbade sköts och så vidare. I Malmö har vi testat detta. Vi hade en sprängning mitt inne i stan för en del år sedan, och då trädde Posomgruppen in direkt och tog hand om de drabbade. Dessa var chockade, naturligtvis - alla fönster och allting var ju sönder. Man evakuerade dem till uppsamlingsplatser, och så kom präster, sjukvårdare - sjukvården ingår också i detta - och socialtjänst och tog hand om de chockskadade människorna. Det fungerade ypperligt. När det då sägs att vi ska ha en nationell handlingsplan kan man därför tycka att det blir lite kaka på kaka. De som är absolut bäst på att ta hand om sådant här är ju kommunerna. De känner sin kommun och känner ofta till invånarna. Hur många handikappade människor finns här? Hur många särskilda boenden har vi? Hur många äldre har vi som behöver denna hjälp, och så vidare? Därför anser vi fortfarande, som sagt, att detta helt och hållet ska ligga på kommunerna.